Herr talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vilka konsekvenser jag anser att Livsmedelsverkets rekommendation att vi ska äta mindre mängder ost kan få för arbetstillfällen och företagande på landsbygden samt vilket ansvar jag anser att regeringen har för att bidra till en levande landsbygd med fungerande kommunikationer och samhällsservice. I december förra året fick jag samma frågeställning av Carina Adolfsson Elgestam. Mitt svar blir i princip detsamma, men jag ser fram emot att få diskutera de aktuella frågeställningarna lite mer ingående. Som jag betonade redan då är fler jobb och ökad tillväxt, inte minst på landsbygden, något som jag som landsbygdsminister arbetar hårt för. Visionen om Sverige - det nya matlandet och landsbygdsprogrammet är viktiga redskap för att främja nya företag och utveckling på landsbygden. Regeringen arbetar också brett med hjälp av andra redskap för att den som vill bo och verka på landsbygden ska kunna göra det. I interpellationen lyfter Carina Adolfsson Elgestam särskilt upp kommunikationer och samhällsservice. Om vi börjar med kommunikationer så är både elektronisk och fysisk infrastruktur prioriterade områden för regeringen. Bland de insatser som kan nämnas finns bredbandsstrategin med målet att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Det görs också stora satsningar på fysisk infrastruktur. Under kommande planperiod satsar vi 20 procent mer på transportinfrastruktur än under nuvarande period. Ingen regering har tidigare gjort så stora infrastruktursatsningar, och till skillnad från tidigare regeringars satsningar är dessa finansierade. Attraktiva miljöer och hållbar regional tillväxt i gles och landsbygder förutsätter också en infrastruktur i form av kommersiell och offentlig service. Regeringen har därför i går, den 23 januari, gett en särskild utredare i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett stöd riktat till kommersiell service och viss offentlig service i de områden som är särskilt sårbara och utsatta. Syftet är att medborgare och företag i dessa områden också fortsättningsvis ska ha tillgång till en grundläggande nivå av sådan service. Utredaren ska bland annat utreda vilka former av service som kan omfattas samt klargöra hur ett stöd skulle kunna bidra till ökad tillgänglighet till och samordning av olika typer av service. Regeringen har också beslutat att varje län ska ha ett regionalt serviceprogram för att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i gles och landsbygder. Jag vill även beröra frågan ifall kostråd för ost kan påverka företagande på landsbygden. Att ta fram och informera om kostråd är Livsmedelsverkets ansvar som fristående myndighet. När informationen väl finns på plats är det upp till konsumenten att välja vad han eller hon vill äta och i vilken mängd. Frågan i dag handlar om just ost. I det sammanhanget kan det vara intressant att känna till att mer än en tredjedel av den ost vi äter är importerad. Vill man vara säker på att gynna svenska producenter har man som konsument möjlighet att välja att köpa svenska ostar och på så sätt bidra både till att gynna svenska jordbrukare och ostproducenter och därmed även bidra till ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald. Slutligen vill jag säga att även jag ska göra vad jag kan för att gynna ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald på våra svenska marker. Mjölkproduktionen är mycket viktig för landsbygden och kan bidra till att skapa tillväxt i landets alla delar. Av den anledningen kommer jag i dagarna att remittera ett förslag om att Sveriges tillämpning av EU:s jordbrukspolitik från och med 2015 ska innehålla en särskild premie till nötkreatur. Min förhoppning är att detta sammantaget skapar förutsättningar för en positiv utveckling på landsbygden och inte minst för våra mjölk och ostproducenter.

Herr talman! Tack, landsbygdsministern, för svaret! Jag skulle vilja säga att jag funderar på om alla de invånare i Sverige som bor på gles eller landsbygden känner sig tillfredsställda med det svar som ministern nu gett med tanke på arbetstillfällena på landsbygden. Sedan 2005 och fram till 2010 har 15 000 helårsarbeten försvunnit från jordbruket. Det är ganska allvarligt. Under fyra av de åren har landsbygdsministern varit ansvarig minister för frågan. Utifrån det svar som ges känns det inte som att trenden håller på att vända så att vi får fler jobb på landsbygden. Låt oss ta Matlandet Sverige, som jag vill minnas skulle ge 10 000 nya jobb när det presenterades. Jag vet inte om ministern kan redogöra för hur många av de 10 000 jobben som blivit verklighet. Möjligtvis kan jag tänka mig att några jobb blivit kvar tack vare Matlandet. Projektet Matlandet är i grund och botten en bra sak, inte minst för att lyfta fram vad det är vi äter och hur det produceras. Det är en process som faktiskt startades av en socialdemokratisk regering, med Margareta Winberg i spetsen, vilket man ska komma ihåg. Det var då man bland annat började ta upp frågan hur vi förpackar den mat som vi vill sälja. När ministern pekar på vikten av infrastruktur kan man bara hålla med om det. Jag kan dock bli lite orolig över det som ministern säger angående bredband fram till 2020, att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till det. De 10 procent, och kanske några till, som omfattas av ordet "bör" kanske funderar på i vilken del av landet man inte ska få tillgång till snabbare bredband. Om man ska driva företag i dag och det ska fungera krävs det tillgång till bredband och ny modern teknik för att man ska klara konkurrensen. Återkom gärna om ordet "bör"! Satsningen på infrastruktur är lite av ett skrytobjekt. Nu kommer landsbygdsministern precis som jag från Kronobergs län, och det kan vara intressant att se vad den här fantastiska satsningen, som innebär 20 procent mer till transportinfrastruktur i framtiden och som därtill är finansierad, ger där. Det känns mer som skryt än verklighet, i alla fall nere i södra Sverige. I de satsningar som är gjorda på infrastruktur för transporter och vägar går det mesta av anslagen till våra storstadsområden. Jag tror inte att de som bor på landsbygden känner sig speciellt berörda av detta. Det har försvunnit 15 000 jobb i de gröna näringarna. Det vore bra om ministern hade svar på hur vi ska kunna få fler jobb där.
Herr talman! Jag tackar för interpellationen. Jag diskuterar med glädje den här typen av frågeställningar, eftersom de intresserar mig i allra högsta grad. Jag är dessutom stolt, men inte nöjd, över de insatser som gjorts så här långt. Vi har medvetet satt fokus på det som kan skapa nya jobb och tillväxt i alla delar av vårt land. Vi har regeringsvisioner som döpts till visionen om Matlandet Sverige och visionen om Skogsriket Sverige. Det är saker som kan utvecklas och som enligt min uppfattning bör fortsätta att utvecklas i alla delar av landet. På båda dessa områden, inom jordbruket och inom skogen, har det emellertid under många decennier skett en enorm mekanisering, vilket jag vet att Carina Adolfsson Elgestam väl känner till. I dag hugger man inte träd med hjälp av såg och yxa. De många människorna behövs inte för att hugga ned den skog som vårt land i princip får större delen av våra exportinkomster från. Detsamma gäller på jordbrukssidan. I dag mjölkas inte kon längre för hand. I dag mjölkas många kor med hjälp av en robot. Det är klart att antalet mantimmar då minskar. Det jag vill åstadkomma med de här visionerna är att stärka sysselsättningen, till exempel i förädlingsledet. Jag kan nu med hjälp av de siffror som SCB hjälpt oss att ta fram säga till Carina Adolfsson Elgestam att 7 000 jobb tillkom mellan åren 2008 och 2011 inom de fokusområden som vi har i Matlandet Sverige. Det är 7 000 jobb som är viktiga, speciellt för Sveriges landsbygdsområden. Vi har en målsättning att de ska vara 20 000 år 2020. Jag är övertygad om att vi kommer att nå dit. Till exempel inföll mätperioden före vår sänkning av restaurangmomsen. Må någon förbjuda att det blir så, men vad händer om ert regeringsalternativ kommer till makten, Carina Adolfsson Elgestam? Jo, då kommer ni att ge svensk landsbygd en skattechock. Förmodligen inför ni en kilometerskatt på alla de transporter som är nödvändiga för att skogens och jordbrukets produkter ska komma till konsumenterna. Ni kommer förmodligen att höja bensinskatten. Bilen är en nödvändighet på den svenska landsbygden. Om ni följer de motioner som ni lagt fram i flera år kommer ni även att återinföra den handelsgödselskatt som alliansregeringen har avskaffat. Det var några exempel. På transportområdet vill jag nämna att vi i det län som interpellanten och jag kommer från under den senaste tiden har fått ett antal nya stationer där tågen stannar och möjliggör pendling, utveckling och tillgång till kultur och fritid som inte finns på dessa orter. Det handlar om Diö, Moheda, Vislanda och Markaryd, för att nämna några orter. Det är inga metropoler. Jag kallar de här områdena för landsbygd. Detta har våra ekonomiska satsningar på infrastrukturområdet bidragit till, Carina Adolfsson Elgestam.
Herr talman! Landsbygdsministern väljer att köra den sedvanliga skrämselpropagandan om en skattechock för landsbygden. Men jag drar mig till minnes att alliansregeringen höjde bensinskatten förra mandatperioden. Jag kanske minns fel, herr talman, men jag vill minnas att det var ganska mycket skriverier och rubriker om svek. Jag säger det bara som en liten påminnelse. Jag gratulerar alla de 7 000 som har fått jobb inom Matlandet Sverige. Men om man jämför med de 15 000 jobb som försvunnit fram till 2010 diffar det i alla fall minst 8 000. Siffran 15 000 stämmer förvisso också, så det har faktiskt försvunnit arbetstillfällen. Trots vad landsbygdsministern säger här i kammaren är jag ganska övertygad om att alla de som bor på landsbygden, i byarna och tätorterna, är väl medvetna om hur tuff vardagen är. Jag skulle vilja beröra grundfrågan i min interpellation lite grann. En myndighet i Sverige, Livsmedelsverket, går ut och rekommenderar svenska folket att vi ska äta mindre ost. Det gör man inte som ett kostråd, som ministern säger i sitt svar, utan av miljöskäl. Det är kanske rätt och riktigt. Men jag trodde att vi hade en annan myndighet som jobbade mer med klimat och miljö. Om vi äter mindre ost påverkar det självklart företag som finns på landsbygden, det vill säga våra bönder och jordbrukare. Det är klart att de känner oro när de hör en myndighet uttala sig på det här sättet. Myndigheten säger inte att det är skadligt att äta ost, utan att vi bör äta mindre ost av klimatskäl. Precis som ministern säger i sitt svar bidrar våra jordbrukare och bönder till odlingslandskapet, till öppna landskap. Det tror jag att vi alla tycker är oerhört viktigt. Man ska komma ihåg att en myndighet får regleringsbrev av regeringen om vad det är den ska arbeta med. Därför känns den här uppmaningen än mer oroväckande. Jag har några siffror, herr talman. I genomsnitt äter vi i Sverige 18 kilo ost per person och år. På en Thailandsresa går det åt 2,5 ton koldioxidekvivalenter per person. Det är betydligt mer än vad osten ger om man räknar om det till koldioxidekvivalenter. Men jag har inte hört Livsmedelsverket eller någon annan myndighet rekommendera oss att göra färre flygresor till Thailand.
Herr talman! Livsmedelsverket har precis som flera andra myndigheter som är under regeringen i uppgift att verka för att generationsmålet för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt uppnås. Jag vill påstå, Carina Adolfsson Elgestam, att om regeringen inte hade givit de myndigheterna, och däribland Livsmedelsverket, den uppgiften tror jag att jag hade fått svara på interpellationer om varför vi inte hade givit våra myndigheter i uppdrag och uppgift att fullfölja de målsättningar som riksdagen har slagit fast. Det är detta som de har gjort. Livsmedelsverket sysslar med vad ordet säger, nämligen livsmedel, och inte med flygtransporter till Thailand. Det får någon annan myndighet ta sig an. Låt oss återgå till den viktiga frågan hur vi skapar tillväxt och sysselsättning i hela landet. De visioner som regeringen har i form av Matlandet Sverige och Skogsriket är jag övertygad om, tillsammans med inte minst målsättningen att ytterligare öka vårt fossiloberoende i vårt land, bidrar till sysselsättning och jobb i alla delar av landet. Det är grunden för att kommersiell likväl som offentlig service ska finnas och utvecklas i alla delar av landet. Detta kompletterades i går med ett uppdrag från regeringen att titta på hur vi ytterligare kan understödja den viktiga kommersiella och offentliga servicen i de områden där marknaden inte kan bära de saker som är nödvändiga för människor och människors vardag.

Herr talman! Vi har en mycket tydlig politik vad gäller jobbsatsningar som rör såväl landsbygden som våra städer. Bland annat vill vi arbeta med att stärka varumärket och framför allt jobba med innovationer, vilket kan leda till jobb i framtiden. I det förra replikskiftet nämnde Eskil Erlandsson skogen och Skogsriket. Jag vet att ministern brinner för den frågan. Han talade kanske lite mindre om Matlandet och vår mat. En liten detalj i det som ministern sade var att det blivit stora förändringar inom jordbruket och för företagarna, och det är att vi har slutat att mjölka för hand. Det är oerhört sanningsenligt. Vad jag vet tror jag inte att det har funnits speciellt många företag och jordbrukare 2005-2010 som just har handmjölkat. Det känns lite grann som att ministern ägnar mer tid åt att raljera mot oss i oppositionen än att ta ansvar för denna viktiga fråga. Faktum är att det har försvunnit 15 000 jobb. Det är oerhört tufft för alla dem som bor på landsbygden. Förutsättningen är att de har ett arbete. Det är bra att regeringen har tillsatt en utredning. Det är lite det redskap man använder när man inte riktigt vet vilken väg man ska gå. Det kan behövas, precis som det är bra att varje län ska ta fram hur man ska få service och jobb på landsbygden. Frågan är om det är medskickat några pengar till länen utifrån att de ska arbeta med frågan eller om det ska bli ytterligare en belastning på en ganska tuff ekonomi.
Herr talman! Jag är övertygad om att maten, skogen, energin och turismen, för att ta några exempel, ytterligare kan bidra till att skapa jobb och tillväxt i alla delar av landet. Till detta måste självklart läggas satsningar på till exempel infrastruktur men också på kommersiell och offentlig service. Det är skälet till att jag och mina kolleger i regeringen ständigt arbetar med de frågorna. Vi vill att vi ska ha jobb och tillväxt i alla delar av landet. Jag hoppas, Carina Adolfsson Elgestam, att vi får en mer positiv syn på de frågeställningarna när det gäller beskattningsfrågorna från det regeringsalternativ som du företräder. Som jag ser det innebär de alternativ som finns från er sida att man ytterligare försvårar speciellt för människor som bor utanför områden dit tunnelbanan når.